Herr talman! Det offentliga utredandet är en mycket viktig del i det allmänna samhällsarbetet i vårt land. Det har blivit så av tradition, och jag vill gärna understryka att jag tycker det är en bra tradition som vi skall slå vakt om och vidareutveckla. Eftersom utredandet är så viktigt och eftersom det griper in i så många samhällsfunktioner är det naturligt och självskrivet att utredandet som sådant är föremål för en fortlöpande prövning och debatt. Vad det gäller är ju att få fram former och metoder som på bästa sätt svarar mot de funktioner som utredandet skall fylla.

Genom att säga detta vill vi markera att utredandet inte bara kan ses som ett led i förberedandet av regeringspropositioner; utredandet är inte enbart en angelägenhet för regeringen, det är en allmän samhällsangelägenhet. Jag tror det är viktigt att man har denna aspekt i åtanke när man diskuterar reformer i utredningsväsendet. Nu har utredningsväsendet, som utskottet framhåller i sitt betänkande, nyligen varit föremål för en viss genomlysning men det är, tror jag, ganska signifikativt att denna genomlysning har anförtrotts inte åt en parlamentarikergrupp, vilket hade varit naturligt, utan åt en grupp statssekreterare. Det antyder, tycker jag, att man på regeringssidan alltfort ser utredningsväsendet som en mer administrativ och teknisk angelägenhet, som lämpligen kan handläggas helt och hållet inom kanslihuset. Det är, såvitt jag kan förstå, inte tänkt att riksdagen över huvud taget skall få tillfälle att reagera på den promemoria som statssekreterarna har åstadkommit. Detta är inte tillfredsställande. Det naturliga borde vara att riksdagen kopplades in på en fråga som i så hög grad rör förutsättningarna för riksdagens verksamhet. Nu uttrycker utskottsbetänkandet en viss allmän tillförsikt om att statssekreterarpromemorian skall leda till förbättringar av utredningsverksamheten, och utskottet lovar att bevaka hur det går framöver, och det är bra. I vårt särskilda yttrande har vi velat markera att vi hade önskat att utskottet på ett mera preciserat och konstruktivt sätt skulle ha reagerat dels på de motioner som utskottet haft att behandla, dels på den nämnda promemorian. Vi har framställt några krav som riksdagen kan ha särskild anledning att ställa på reformverksamheten. Jag skall inte gå igenom dessa krav i detalj — det rör sig trots allt om ett enhälligt utskottsbetänkande. Men jag vill understryka att det övergripande syftet med dessa krav är att säkerställa en bred medverkan och insyn i utredningsverksamheten och att anpassa utredningsväsendet till den vidare samhällsfunktion som detta enligt vår mening bör fylla. Det gäller sådana ting som parlamentarikernas medverkan i utredningsarbetet, behovet av alternativa utredningsförslag, presentationen av utredningsförslagen och remissväsendets utformning och villkor — alltsammans centrala punkter som man inte kommer förbi om man vill gripa sig an med en reformering av det offentliga utredandet. Det är, herr talman, bra att regeringen nu börjat tänka till om det offentliga utredandet. Det återstår att se vad som kommer ut av detta tänkande. Jag har en stark känsla av att vi får anledning att återkomma till denna fråga inom en snar framtid.

Herr talman! Som framgår av herr Fiskesjös anförande och av handlingarna står även herr Fiskesjö och centerpartiet bakom betänkandet i dess helhet — man har bara kommit med några kompletterande synpunkter. Hela utskottet är alltså enigt om att man i dag inte skall ta något särskilt riksdagsinitiativ. Med anledning av vad herr Fiskesjö sade vill jag ändå understryka att riksdagen vid ett flertal tillfällen visat sitt intresse för utredningsväsendet och dess arbetssätt. Vi gjorde det i årets granskningsbetänkande, och redan innan den här utredningen kom till inom statsrådsberedningen har vi uttalat oss, både vid 1973 och vid 1974 års riksdagar. Jag vill alltså gärna instämma i herr Fiskesjös synpunkt att riksdagen har an = Nr 7 ledning att följa dessa frågor och inte betrakta det här som någon intern Onsdagen den regeringsangelägenhet. Jag har också den uppfattningen att man inom 22 oktober 1975 regeringen inte hyser den åsikten att så skulle vara fallet. Arbetsgruppen = inom statsrådsberedningen har lämnat vissa förslag till reformer när det — Offentliga utskottsgäller utredningsväsendet. Jag vill erinra om att det förslaget har sänts — utfrågningar på remiss till en rad utredningar, och därigenom har alltså ledamöter från olika politiska partier här i riksdagen haft möjligheter att lägga fram sina synpunkter. Jag förutsätter att man i det fortsatta arbetet kommer att ta stor hänsyn till den erfarenhet som parlamentarikerna här repre

Herr talman! Under senare år har vi vidtagit olika åtgärder för att förbättra riksdagens utåtriktade information och för att hos medborgarna väcka ett ökat intresse för det arbete vi bedriver här i riksdagshuset. Allt fler människor har väl fått klart för sig att en betydande del av riksdagens arbete sker i utskotten, men det finns fortfarande väldigt många människor som har den missuppfattningen att huvuddelen av arbetet i stället utförs här i kammaren. Det finns utifrån rena informationsaspekter all anledning att få till stånd ett ökat intresse från all 41 mänhetens sida för det väsentliga arbete som utförs i riksdagens utskott. Man kan, herr talman, i det här sammanhanget fråga sig varför riksdagsmajoriteten inte mera positivt har övervägt en åtgärd som definitivt skulle öka intresset för riksdagsarbetet, nämligen möjlighet till offentliga utskottsutfrågningar. Jag vill redan här peka på att vad motionärerna syftar till inte är att införa offentliga utskottssammanträden. Några sådana förslag har mig veterligt inte lagts fram i riksdagen, utan vad reservanterna vill är ju att vi i vissa fall skall få möjlighet att ordna offentliga utskottssammanträden i samband med utfrågningar av experter. Vi har också sagt att det är rimligt att en minoritet, en tredjedel av ett utskott, får möjlighet att få till stånd en offentlig utskottsutfrågning. Det är detta som reservanterna vill och inte att införa offentliga utskottssammanträden, vilket är något helt annat. Självfallet skall utskottens överläggningar liksom tidigare ske inom stängda dörrar. Ibland är det svårt att för utomstående förklara varför ett utskott har kommit fram till ett visst ställningstagande. Det kan vara svårt att redovisa de grunder som finns bakom utskottets motivering, och det skulle då naturligtvis innebära en klar förbättring om man hade möjligheter att offentligt ha utfrågningar för att på så sätt också offentligt redovisa en del av det beslutsunderlag som ett utskott har i olika sammanhang. Vi skulle då ha möjligheter att kalla eller inbjuda representanter för såväl den offentliga som den privata sektorn och på det sättet tillföra utskottens beslut en ökad sakkunskap. Man kan fråga sig varför vi inte redan tidigare har fått den här möjligheten. Just nu finns det några frågor som jag gärna vill nämna för att exemplifiera hur man skulle kunna använda ett sådant här institut. Jag tänker på de många beslut som riksdagen har att fatta inom den närmaste tiden om Stålverk 80. Där skulle det vara intressant för utskotten att höra olika representanter för detta stora projekt. Inför de försvarsbeslut som vi skall fatta i riksdagen 1977 och som kommer att få verkningar långt fram i tiden skulle det naturligtvis också vara utmärkt att kunna höra företrädare för totalförsvaret offentligt redogöra för hur olika förslag kommer att verka på det framtida svenska försvaret. Kärnkraften är en annan fråga där jag tror det skulle finnas stort intresse att höra olika parter inom riksdagens ram. I andra länder har man sedan länge praktiserat systemet med offentliga utskottsutfrågningar. Det är inte bara i USA man har det här institutet. Såvitt jag kunnat förstå har detta bidragit till ett ökat intresse för resp. parlaments totala arbete. Man kan utgå ifrån att om vi i Sverige får den här möjligheten, som naturligtvis skall användas med en viss restriktivitet, skulle vi också få en välbehövlig ökning av intresset för vårt arbete. Jag tror det skulle leda till en ökad uppmärksamhet inte bara för utskottsarbetet utan även för kammardebatterna. Jag tror slutligen, herr talman, att en sådan här reform skulle stimulera intresset för vårt arbete minst lika mycket som alla de förslag som riksdagens informationsutredning har presenterat.

Herr talman! Den svenska riksdagen har ett väl etablerat rykte för Offentliga utskottstråkighet — det tror jag tyvärr att vi är medvetna om och överens om. = utfrågningar Man kan naturligtvis fråga sig: Gör det någonting? Det är ju inte för att underhålla folket som vi är valda till detta uppdrag. Men det är inte bra om människor uppfattar riksdagsarbetet och riksdagsdebatterna som något ointressant. Den som inte orkar lyssna får heller ingen information, och riksdagen är ju det högsta beslutande organet i vår demokrati. Det är allvarligt om riksdagens överläggningar inte upplevs som angelägna. Vi borde därför ta oss en allvarlig funderare på vad som kan göras för att skapa mer intresse kring överläggningarna i detta hus, utan att ha några förutfattade meningar om hur sådana reformer skall gå till. Vi borde inte vara främmande för att dra nytta av erfarenheterna i andra länder. Det är ju ändå just därför att vi är öppna för sådana erfarenheter som vi reser ut och ser oss omkring så relativt mycket som vi gör. Vi bör naturligtvis dra nytta av erfarenheter från andra länder på ett sådant sätt att vi får fördelarna av vad man där har för sig utan att behöva ta nackdelarna. En debatt blir lätt en uppläsning av en serie anföranden. Den som pågår just nu ger en bra illustration till det. En utfrågning däremot har större liv. Den ger mindre möjlighet att dölja besvärande fakta genom att tala om någonting annat. Den blir mer dramatisk, och därför har den också större förutsättningar att väcka allmänhetens intresse. Den metoden borde vi utnyttja. Det är också en sådan tanke som ligger bakom riksdagens frågestunder, även om de sannerligen också kunde göras mer livfulla. Även på den punkten kunde vi dra en viss nytta av erfarenheterna från våra studieresor. Jag behöver bara peka på de välkända frågestunderna i det engelska underhuset. Socialutskottet bland andra kunde i somras konstatera att även Australien och Nya Zeeland har frågestunder, där man har större möjligheter att genom friare och snabbare frågor få fram information på ett intresseväckande sätt. Där har vi mycket att lära, även om vi med fördel kunde undvika en del av de överdrifter som förekommer i dessa länder. Idealet ligger antagligen någonstans mellan den svenska iråkigheten och den anglosaxiska kalabaliken. Men inte heller en förbättrad frågestund här i kammaren kan fylla samma funktion som utfrågningar i utskotten. Dels är utskotten mindre och har alltså möjlighet att göra en mera ingående utfrågning, dels kan man där fråga ut experter och representanter för olika intressentgrupper. Frågestunden i kammaren koncentreras naturligen på de politiska synpunkterna och på regeringens ansvar. Utfrågningar förekommer ju också i utskotten — jag skulle tro i växande omfattning. De ger värdefull information till ledamöterna, men ofta förs 43 inte den informationen vidare — bara slutsatserna. Och ledamöternas tolkning av informationen kan ibland variera ganska kraftigt. Det skulle bli bättre upplysning till allmänheten om själva utfrågningen kunde göras offentlig. Det skulle också dra intresse till riksdagsarbetet. Människor skulle få klart för sig att vi arbetar med viktiga aktuella frågor och att vi gör det på ett inträngande och grundligt sätt. Låt mig ta ett enda exempel. Socialutskottet har enhälligt beslutat att ta upp asbestfrågan till granskning, med anledning av de nya fakta som har kommit fram under sommaren. Vi skall ha en utfrågning om ett par veckor med bl.a. företrädare för arbetarskyddsstyrelsen och experter av olika slag. Vilket intresse skulle inte en sådan utfrågning få hos allmänheten, om den gjordes offentlig. Många har efter de uppgifter som har kommit fram i sommar frågat sig: Vad gör egentligen myndigheterna? Vad gör riksdagen? Andra har tyckt att den opinionsbildning och den nyhetsförmedling som förekommit har varit förvirrande och kanske överdriven. Med en offentlig utfrågning skulle man kunna skapa klarhet för båda de här grupperna. Man skulle skapa en samlingspunkt för uppmärksamheten omkring asbestfrågan, och människor skulle få information som de kunde ha förtroende för.

Jag tror inte någon skulle bestrida att en sådan utfrågning i asbestfrågan i dag skulle möta ett väsentligt intresse hos allmänheten, både den som arbetar med asbest och andra. Den skulle också visa att när det händer något i samhället, när fakta kommer fram som rör människornas liv och hälsa, reagerar riksdagen snabbt och gör ett gediget arbete. Det är förvånande att man inte vill ta den här chansen att öka upplysningen till allmänheten och öka intresset för riksdagens arbete. Det kan ju bero på att riksdagen under efterkrigstiden fick en allt mindre central plats i samhällsarbetet, till förmån för regeringen och förvaltningen. Men nu är det inte så längre. Nu har riksdagen återtagit sin centrala plats. Sedan vi fått enkammarriksdag, i synnerhet med minoritetsregering, är riksdagen åter för människorna det centrala samhällsorganet, även om de inte intresserar sig särskilt mycket för våra överläggningar. Därför borde vi nu kunna ta upp den här tanken — även de som tidigare varit tveksamma. Vi har från folkpartiet fört fram det här förslaget år efter år. Vi kommer inte att ge oss. Vi kommer att fortsätta även om vi inte får gehör den här gången. Vår erfarenhet är att det lönar sig att vara enveten när man har ståndpunkter i fråga om demokratins arbetssätt som man tror på. När det gällde enkammarriksdagen, ett rättvist valsätt osv. fick vi ju så småningom igenom de lösningar som vi arbetade för. Jag vill inte påstå att offentliga utfrågningar i riksdagens utskott är lika viktiga som Nr 7 de saker som jag nu har nämnt. Men de skulle vara ett värdefullt tillskott. Jag vill sluta med den reflexionen att visar det sig mot förmodan att vi inte skulle få samma goda erfarenheter i vårt land som man haft: LL på andra håll av offentliga utskottsutfrågningar, behöver vi inte använda — Offentliga utskotts dem så mycket. Men det är värt ett försök. utfrågningar Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen av herr Ahlmark m.fl.
Herr talman! Herr Romanus talade om hur man skulle kunna placera riksdagen i en så central position som möjligt i den allmänna debatten och i allmänhetens medvetande. Men det skall man väl inte diskutera med utgångspunkt i frågan om riksdagen framstår som tråkig eller ej. Man bör snarare utgå från om riksdagen fullgör sina uppgifter på ett sakligt så tillfredsställande sätt som möjligt. När grundlagberedningen på sin tid avvisade tanken på offentliga utfrågningar såsom ett reguljärt inslag i beredningsarbetet, gjordes det bl.a. med det argumentet att utfrågningarna kunde leda till att kortare tid kom att stå till buds för sakliga diskussioner i utskotten. Det var den sistnämnda risken som då var avgörande för beredningens avståndstagande från denna tanke. Vi är ganska överens om det som herr Björck i Nässjö nämnde i sitt anförande, nämligen att vi inte kan tänka oss en full offentlighet vid utskottssammanträdena. Jag vill gärna säga att dessa utskottsutfrågningar skall vi se inte såsom föreställningar för allmänheten utan såsom en utgångspunkt när det gäller att få fram material, som gör att riktiga beslut kan fattas. Tagna ur sitt sammanhang — beredningsarbetet i utskotten —- framstår dessa utfrågningar såsom tämligen ointressanta för massmedia, eftersom man inte redovisar dem i sammanhang med de överväganden som sker senare i utskotten. Konstitutionsutskottets majoritet har hävdat att offentlighetsintresset borde tillgodoses på annat sätt. Det klargjordes i 1973 års betänkande. Man sade då att det var självklart att sådana upplysningar, som riksdagsutskotten får vid muntliga genomgångar och sedan lägger till grund för sina ställningstaganden, så snart som möjligt bringas till offentlig kännedom. Det kan åstadkommas genom att utskotten i sina betänkanden lämnar en utförlig redovisning för de upplysningar som inhämtats. Vidare är det viktigt att press och massmedia får del av utskottsbetänkandena så snart som möjligt. Ibland kan det också vara nödvändigt att kalla till presskonferenser för att snabbt ge offentlighet åt en fråga som det finns ett särskilt intresse för. Den vägen kan man tillgodose kravet på offentlighet om vad som förekommer inom utskotten. När man, som herr Björck gör, hänvisar till utländska erfarenheter, måste man ha klart för sig att det finns väldigt olika utgångspunkter i olika länder. USA har inte en parlamentarisk de 45 mokrati. Där är det naturligtvis viktigt med utskottsförhör, som är kongressens möjlighet att få kontakt med regering och administration. Här sker en konfrontation i kammaren, och vi har möjligheter att diskutera dessa frågor genom olika institut och i samband med behandlingen av ärendena. Konstitutionsutskottet har vid resor inhämtat erfarenheter från USA men också nyligen från ett oss mer närstående land, nämligen Danmark. Där fanns inte någon entusiasm för ett system av detta slag. Man ansåg att det skulle förrycka utskottsarbetet och vara ett negativt inslag i riksdagsarbetet. Herr Romanus sade att man skulle kunna ta upp sådana frågor som asbest och arbetsmiljön. Men, käre herr Romanus, när ni tar upp den frågan i socialutskottet har den ju redan tidigare diskuterats i oändlighet genom massmediernas egna insatser. I vårt öppna samhälle är massmedierna snabbt framme och ser till att frågor belyses. I TV-program kan man skapa intresse kring dessa frågor och få den dramatik som herr Romanus önskar, t.ex. i Herbert Söderströms Pejling. Jag tycker inte att riksdagens ledamöter skall agera såsom ersättare för de skickliga s.k. skjutjärnsreportrar som finns inom massmedierna. Riksdagens ledamöter kan medverka i diskussioner och bli utsatta för förhör i samband med massmediernas bevakning av dessa frågor. Men vi skall inte flytta över program som Pejling till utskotten, utan utskottsutfrågningarna skall begränsas till att gälla sådana frågor som har betydelse för avgörandena i utskotten och utformningen av betänkandena där. Herr talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna yttrar sig mer som myndighetsperson än såsom journalist, när han påstår att de offentliga utskottsutfrågningarna skulle bli något slags ”föreställningar för allmänheten” och vara mindre sakliga än de utfrågningar som utskotten nu har och som inte är offentliga. Det är också mer såsom myndighetsperson än såsom journalist som han tror att presskonferenser — när det gäller att väcka allmänhetens intresse — kan ersätta en verklig utfrågning. Om det är någonting som herr Svenssons journalistkolleger inte skulle hålla med om vore det väl att arrangerade presskonferenser skulle kunna fylla samma funktion. Det som nu händer är att socialutskottet skall ha en utfrågning om asbest. Då säger herr Svensson att den frågan redan är diskuterad i massmedierna. Vi kan sitta i vårt slutna rum och tala, för det har inget intresse längre för allmänheten. Med all aktining för TV-programmet Pejling och dem som producerar det tror jag ändå att en utfråning i riksdagens socialutskott skulle ha förutsättningar både att skapa större intresse och att ge en grundligare och mer fullödig information. De som svarar på en utfrågning i ett riks dagsutskott känner kanske att de har något större krav på sig beträffande — Nr 7 saklighet, fullständighet och exakthet än när de uppträder i ett TV-program, som mer är en kamp om att över huvud taget få komma fram och yttra sig, än en saklig diskussion. Mrs Sedan kan TV-programmet ha ett värde i sin stil för att popularisera — Offentliga utskottssamhällsfrågorna. Att det verkligen skulle ge tittarna en inträngande in — utfrågningar formation, som de kan ha samma förtroende för som för en utskottsutfrågning, tror jag emellertid inte. Det undrar jag om ens herr Svensson tror. Man skall inte diskutera om riksdagen är tråkig eller inte, utan om den fullgör sina uppgifter på ett bra sätt, säger herr Svensson. Men om riksdagen är för tråkig, så fullgör den inte sina uppgifter på ett bra sätt. En av riksdagens uppgifter är just att redovisa de viktiga samhällsfrågorna på ett sådant sätt att allmänheten orkar lyssna på vad vi säger. Ibland förstår jag att en del av allmänheten inte orkar följa med i riksdagsdebatterna, därför att vi lägger upp dem på ett tråkigt sätt. Det jag nu säger är naturligtvis även självkritik. Vi måste se över våra arbetsformer, och utfrågningar i utskotten är ett tillägg som vi borde kunna pröva. Det betyder inte att de skulle fylla samma funktion i Sverige som de gör i USA, där man inte har några sådana frågor till regeringens ledamöter som vi har, utan de skulle komplettera den möjlighet som vi har att fråga ut regeringens ledamöter i kammaren. Det är en möjlighet att mera inträngande fråga ut experter, organisationsföreträdare, representanter för de verkställande myndigheterna osv. Herr Svensson har inte klargjort vad det skulle vara för nackdelar, om den utfrågning som nu ändå skall komma till stånd i socialutskottet om asbest, blev offentlig. Utfrågningen skall ju ändå äga rum. Den tar alltså inte mera tid från arbetet, men ger en chans att visa allmänheten vad riksdagen håller på med när det gäller denna viktiga fråga, och lämna en information som kan vara något mera samlad än den nyhetsförmedling som har förekommit här i sommar. Jag vidhåller alltså mitt yrkande om bifall till reservationen av herr Ahlmark m.fl.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna är en känd socialdemokratisk journalist. När man lyssnar till honom i de här frågorna får man emellertid inte något intryck av att man framför sig har en journalist i ordets rätta bemärkelse, pigg på att hitta nybreter och på alla sätt få fram sanningen och ingenting annat än sanningen. Han företräder här en mycket försiktig attityd, som jag aldrig annars har upplevt hos någon journalist. Jag tror att chefredaktören Svensson numera till minst nio tiondelar talar som myndighetsperson och högst en tiondel som journalist. Utskottsfrågningar är inte, som herr Svensson säger, ointressanta för massmedierna.

Ämbetsmännen är ju ingalunda till bara för att hjälpa regeringen i dess ämbetsutövning, utan självfallet skall vi i riksdagen också ha möjligheter att höra vad ämbetsmännen, som har ett direkt ansvar för vissa frågors handläggning, anser om dessa frågors vidare öden. Jag kan, herr talman, inte förstå varför de utfrågningar som vi i växande utsträckning faktiskt anordnar inte i en del fall skulle kunna bli offentliga. Och jag tycker inte att de utländska erfarenheterna är helt ointressanta. Man kan dra en del paralleller i det avseendet, och det är inte bara USA som har det här systemet. Interparlamentariska unionen har gjort en utredning om detta som jag rekommenderar för studium och som visar att ett mycket stort antal länder faktiskt har ett sådant institut. Dessutom, herr Svensson, skall vi inte vara så förtvivlat rädda för att en och annan riksdagsman i sådana här sammanhang kunde ställa frågor som skulle bli så kniviga för vissa ämbetsmän att de skulle föra tankarna till vad som kallas skjutjärnsjournalistik. Tvärtom, i den mån vi började ställa sådana frågor till olika ämbetsmän tycker jag att det skulle vara en vinning.
Herr talman! Jag gjorde verkligen min bedömning utifrån konstitutionsutskottets utgångspunkter, eftersom det har varit min uppgift här. Men jag skall gärna anta utmaningen att också se saken från journalistiska utgångspunkter. Referat från utskotten kommer att ske på massmediernas villkor. Utskotten kommer inte att få dirigera press-, radioeller TV-referaten från utskotten. Också myndighetspersoner får svara på massmediernas villkor. När jag hör herr Romanus skildring av den saklighet som skulle prägla socialutskottets utfrågningar i förhållande till massmediernas täckning av frågorna, ser jag en risk från massmediernas synpunkt. Myndighetspersonerna skulle vägra att delta i sådana debatter som förs i programmet Pejling, där journalister ställer inträngande frågor på ett mera erfaret sätt än vad riksdagsmännen kan. De skulle vägra med hänvisning till att de skulle uppträda i det hedervärda socialutskottet. Jag överskattar inte det journalistiska värdet av utskottsutfrågningar som skall anknyta till arbetsförhållandena i riksdagen, för de utfrågningarna skall göras med tanke på de beslut som senare skall fattas. Jag föredrar en så öppen debatt som möjligt, så tidig redovisning av materialet som möjligt men en diskussion om väsentliga samhällsfrågor på massmediernas villkor. Sedan kan det väl, herr Björck i Nässjö, finnas anledning att nämna att när konstitutionsutskottet besökte Danmark och gjorde en utfrågning, där herr Björck och jag deltog, var det en enda ledamot bland dem som Nr 7 vi utfrågade som hade en avvikande mening. Alla partiers företrädare sade att de var emot offentliga utskottsförhör, men det framträdde en politiker som lika engagerat — kanske än mera engagerat än herr Björck skannat SARA och herr Romanus — talade för offentliga utskottsförhör. Det var Glistrup. — Offentliga utskottsutfrågningar
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna åberopade att danskarna inte var intresserade. Det förvånar mig inte så mycket. Det finns säkert många parlament som är lika konservativa som det svenska. Men vi brukar ju berömma oss av att gå före när det gäller offentlighet, att vara liksom litet mera för offentlighet än andra länder. I det här fallet är herr Svensson inte någon föregångare. Han påstår visserligen att han vill ha en så öppen debatt som möjligt, men då är det en bakvänd slutsats att säga nej till offentlighet. Det blir väl en mera öppen debatt, om utfrågningarna är offentliga? Och utfrågningarna finns ju redan. Herr Svensson säger att det skulle bli så osakligt när det är offentlighet, att referaten från utskotten skulle ske på massmediernas villkor osv. Jag förstår verkligen inte att det är en journalist som talar. Journalister som är emot offentlighet, finns det sådana? Det skulle i så fall vara journalisten som samtidigt är riksdagsman och medlem av konstitutionsutskottet. Herr Svensson vill ha debatt på massmediernas villkor. Är massmedierna mot offentlighet? Är det på massmediernas villkor att utskotten skall hålla utfrågningar utan offentlighet? Jag undrar om företrädare för massmedierna i allmänhet uppfattar saken på det sättet. Finns det några massmedier i de länder som har offentliga utfrågningar som tycker att utskotten i stället skall ha sina utfrågningar i slutna rum? Sedan sade herr Svensson att det kommer att bli så, om vi får offentliga utskottsutfrågningar, att folk kommer att vägra att ställa upp i TV under hänvisning till att de skall vara med i socialutskottet. Tror herr Svensson på detta? Är det verkligen hans uppriktiga uppfattning, eller var det ett skämt? Är det så i de länder där man har offentliga utskottsutfrågningar att människor vägrar ställa upp i TV därför att de har chans att få komma till ett utskott och tala? Har herr Svensson mött några sådana under sina resor utomlands? Det skulle vara intressant att få de erfarenheterna redovisade. Eftersom herr Svensson i Eskilstuna talar offentligt här skulle man möjligen kunna tro att han försöker visa hur osakligt det blir när saker och ting är offentliga, och därför drar han till med sådana där argument. Vill man föra en diskussion på massmediernas villkor — så öppet som möjligt — finns det bara en slutsats att dra: man bör göra dessa utfrågningar offentliga. Skulle sedan utfrågningarna spåra ur fullständigt, får vi väl utgå ifrån att riksdagen har så gott omdöme att institutet inte utnyttjas så mycket.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna har tydligen inte så värst många sakargument att komma med i det här fallet. Han har därför dragit till med sådant som konstitutionsutskottets medlemmar upplevde när de var i Danmark och fick höra Glistrup plädera för totalt öppna utskottsförhandlingar i alla lägen. Det är inte det, herr Svensson i Eskilstuna, denna diskussion handlar om. Det var en slående illustration av det gamla ordspråket ”på sig själv känner man andra”, när herr Svensson kom med sin tes om att saklighet blir lidande på offentlighet.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på herr Svensson i Eskilstuna journalistiska filosofi förstår jag bättre den socialdemokratiska pressens problem.
Herr talman! Journalister vill få fram nyheter så snabbt som möjligt. Därför vill de inte vänta med att diskutera vissa frågor tills ett utskott bestämmer sig om och när utfrågningar skall ske i ett eller annat ämne. Därför menar jag också att den öppenhet inför massmedierna som f.n. visas från företrädare för myndigheter m.fl. bör fullföljas. Den kritiska granskningen bör ske även i framtiden. När det gäller Glistrup är det riktigt att han vill ha 98 96 av utskottens förhandlingar offentliga. När herr Romanus, herr Björck i Nässjö och herr Lindahl i Hamburgsund talar i den här frågan skulle man nästan kunna tro att ni vill detsamma. Det var bra att ni preciserade era ståndpunkter. Om jag bara skulle tala från massmediernas synpunkt — eftersom man tycks vara så enormt positivt inställd till dem — så vill jag säga att dessa naturligtvis i och för sig är intresserade av full offentlighet. Men det säger riksdagen på goda skäl nej till, bl.a. därför att beredningsarbetet har andra ändamål än att ge en offentlig redovisning av ärendena. När utskotten har fattat beslut följer full offentlighet och full offentlig debatt i de olika frågorna. Den ordningen tror jag är riktig även i framtiden. Jag håller fast vid att offentliga utskottsförhör enligt de regler som här föreslås kommer att ha ett mycket litet journalistiskt intresse. Journalisterna bevakar de här frågorna betydligt effektivare genom att själva vara aktiva och följa samhällsdebatten.
Herr talman! Det var bra att herr Svensson i Eskilstuna till slut kom fram till ståndpunkten att massmedierna vill ha offentlighet. Det var för orimligt när han såsom talesman för massmedia sade: Vi vill ha full öppenhet, alltså mindre offentlighet. Det var bra att herr Svensson rättade till det. Men jag tror, herr Svensson, att det finns ytterligare saker att rätta Nr 7 till. Det är ingen som föreslagit att pressen skall behöva vänta på utskottens utfrågningar. Det behöver de inte göra i de länder som har utfrågningar. De kan sätta i gång och arbeta, men de får stöd i de här utfrågningarna. Det är ett stöd för massmedia om utfrågningarna är of — Offentliga utskottsfentliga i stället för hemliga. Kan vi vara ense om att det från massmedias utfrågningar synpunkt måste vara bättre med offentlighet än med slutna utfrågningar, så får herr Svensson gärna tro att dessa utfrågningar i Sverige skulle ha ett litet journalistiskt intresse. Faktum är att i de länder där dessa offentliga utfråningar finns, har de inte ett litet journalistiskt intresse utan ett stor journalistiskt intresse. Skulle de journalister som arbetar i dessa länder kanske vara sämre yrkesmän enligt herr Svensson? Jag vet inte. Men journalisterna ägnar dessa utfrågningar ett stort intresse när de rör vitala problem. Jag är övertygad om att om socialutskottets kommande ufrågning om asbest vore offentlig, skulle den röna stort intresse bland de journalister som har sysslat med asbetsfrågan i sommar. De skulle inte säga att utskottet nu kommer att trampa dem på tårna och försöka ta över deras uppgift. De skulle inte heller tro att de skulle behöva vänta på socialutskottet. De skulle se det såsom helt naturligt att de först tar fram en del viktiga nyheter och att riksdagen sedan på sitt mera ingående sätt vill belysa frågan. Journalisterna skulle följa dessa utfrågningar och till allmänheten förmedla det nya som kunde komma fram och det för dagen mer eller mindre sammanfattande besked som utfrågningen kunde ge. Jag tror att journalisterna skulle uppskatta om den utfrågningen blev offentlig. Jag tror att herr Svensson har svårt att leta upp en enda journalist, som inte samtidigt är riksdagsman, som skulle säga att det är bättre att ufrågningen är sluten som de nu kommer att vara. Till sist en enda reflexion beträffande Glistrup. Om man tror att man kan bekämpa företeelser av typen Glistrup genom mindre offentlighet, bedrar man sig. Det är större offentlighet som sådana företeelser behöver, för att till slut avslöjas som de tomma bluffar som de är.

Herr talman! Här har tidigare behandlats flera frågor som har betydelse för riksdagens arbete och riksdagens möjligheter att på bästa sätt fylla sin funktion som folkrepresentation. Med all respekt för de tidigare behandlade frågornas betydelse härvidlag är det min mening att den fråga som kortfattat avhandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 5 är av betydligt större vikt. Jag har, herr talman, begärt ordet, trots att det rör sig om ett enigt utskottsbetänkande, för att ge uttryck åt den otålighet som jag känner över att den i det här utskottsbetänkandet behandlade frågan inte kunnat föras ett steg närmare sin lösning. Det blir alltmer uppenbart att den omläggning av riksdagsåret som följer av den nya författningen är ofullgången och i flera avseenden opraktisk. Vi startar visserligen riksmötet nu på hösten, men vad vi har att starta med är i huvudsak från föregående riksmöte uppskjutna motioner och en och annan proposition som regeringen orkat få fram vid sidan av det hektiska budgetarbetet inom kanslihuset. Någon allmän motionstid finns inte nu när riksmötet börjar, någon allmän budgetproposition avges inte. Det här skapar stora och små problem av olika slag. Vi har t.ex. sett hur man nu under hösten har velat tänja motionsrätten med anledning av inträffad händelse. Vi har också kunnat se hur en hel del interpellationer är utformade på ett sätt som antyder att om möjlighet hade funnits skulle de i stället ha kommit i form av motioner. Det blir fortfarande på det sättet att den stora rushen kommer, precis som tidigare, under våren med budgeten och de stora partimotionerna.

Hösten skulle således kunna ägnas budgeten i huvudsak, och under våren skulle riks dagen få möjlighet till mer grundlig behandling av större lagförslag. Nr 7 Det verkade ju också länge som om grundlagberedningens ursprungliga tankegångar skulle föra fram till förslag och beslut. Men så blev det dess värre inte. Socialdemokraterna backade ur, och det formella skäl som man anförde var att en särskild utredning arbetade med budget = Riksdagsval under problemen. Denna utredning borde avvaktas. Budgetutredningen är nu våren för länge sedan klar — den framlades i september 1973. Två år har gått, och vi väntar fortfarande på att regeringen skall företa sig något med anledning av denna budgetutredning. Och i väntan på detta har den angelägna diskussionen om vårval och en omläggning av budgetåret och därmed följande förbättringar av riksdagens arbetsformer ytterligare skjutits på framtiden. Det är min mening, herr talman, att regeringen nu bör skynda på med sitt förslag om budgetreform, hur man nu tänkt sig att den skall se ut. I annat fall bör riksdagen ta ett eget initiativ, eftersom de här frågorna är så viktiga för riksdagens eget arbete.

Herr talman! Den arbetsgrupp, herr Johansson i Trollhättan, som funderar över förbättringar av riksdagens arbetsformer har ju inte i uppgift att behandla frågorna om omläggning vare sig av riksdagsvalen eller av budgetåret. Jag har inte sagt att frågan om budgetåret är oviktig. Tvärtom — det är en nyckelfråga i detta sammanhang och dessa båda omläggningar bör naturligtvis ske samtidigt. Men vad jag har opponerat mig mot är att budgetutredningen först under utredningsstadiet togs till intäkt för att man inte skulle göra nå 53 gonting — och det kanske i och för sig kan vara förståeligt — och att man nu skjuter möjligheterna till en reform in i en oviss framtid med hänvisning till att regeringen inte har reagerat på budgetutredningens förslag. Denna budgetutredning, som alltså är klar sedan två år tillbaka, kan ju inte för all framtid få spärra möjligheterna till en seriös diskussion om en omläggning av riksdagens arbetsformer på det sätt som jag berörde i mitt inledningsanförande.

Herr talman! Det är dock till budgetutredningen som man ständigt hänvisar — först till den sittande utredningen och sedan till den färdiga utredningen. Om vi ser på vad utskottet i betänkandet kunnat få fram om när regeringen kan tänkas göra någonting med anledning av budgetutredningens förslag, finner vi att det där står att ett sådant förslag kan väntas ”tidigast under 1975/76 års riksmöte.” Det är alltså inte ens något löfte om att det skall komma under det här riksmötet.

Herr talman! I motionen 1975:6 har representanter för fyra olika partier - m, c, fp och s — anhållit, att riksdagen måste besluta att ”ge tal manskonferensen i uppdrag att i riksdagens officiella språk införa en — Nr 7 hetligt tilltal genom att slopa samtliga titlar, herr, fru och fröken, och Onsdagen den endast använda föroch efternamn.”. 22 oktober 1975 Konstitutionsutskottet har i betänkande 1975/76:8 föreslagit att riks= = dagen måtte överlämna motionen till utredningen om riksdagens arbets — Slopande av titlar i former. riksdagens officiella Det här är en stor liten fråga, herr talman! Skall vi fortsätta att stå — språk här i talarstolen och säga herr, fru och fröken till varandra, eller skall vi säga Gunbjörg Thunvall, Karl Boo, Per Ahlmark, Mårten Werner och Nils Berndtson? Skall det i fortsättningen i förteckningarna över riksdagens ledamöter stå Bohman, Gösta, Fälldin, Thorbjörn, och Werner, Lars, i Tyresö, medan det heter Kristensson, Astrid, fru, Hörlén, Linnea, fröken och Engman, Barbro, fröken? Delvis är detta en fråga som angår endast kvinnliga riksdagsmän, eftersom fru och fröken används i referenssystemet och alltså i officiella förteckningar, medan däremot herrtiteln saknar betydelse i referenssystemet och inte tas med i förteckningarna. Delvis är det emellertid en fråga som även angår männen, eftersom vi i muntlig framställning från talarstolen adresserar oss till manliga ledamöter med ett herr, och detta herr därför tillsammans med fru och fröken bryter in i referaten från kammaren. För den skarplyssnande åhöraren är inte bruket av herr, fru och fröken enhetligt i anförandena här i kammaren. Jag har exempelvis noterat att herr Bohman ofta säger Olof Palme, medan herr Palme nästan alltid säger herr Bohman. Över orsakerna till detta skilda språkbruk kan man ju fundera. Observationer av detta slag går emellertid inte att göra i efterhand, eftersom även riksdagsstenograferna har sina instruktioner och i dessa ingår att hyfsa vårt språk, vilket bl.a. innebär att ett adresserande utan herr, fru och fröken förses med resp. titlar vid utredigeringen av stenogrammet. Alla de titlarna, herr, fru och fröken, har tidigare haft ett språkligt innehåll, som gjort mycket av dem meningsfullt. Under tidernas gång har dock samtliga undergått en betydelseförskjutning, och de betecknar i dag inga avgränsade grupper, utan de innehåller endast en hänvisning till olika kön. Det språkliga ursprunget likaväl som den språkliga utvecklingen har varit speciell för varje titel. Gemensamt för dem är att de en gång använts på ett meningsfullt sätt men att de i dag är språkligt tomma skal. Gemensamt för dem är också att de samtliga kan härledas från tidigare inhemskt språkbruk och att de därvid betecknat personer av börd eller högt ämbete, för kvinnornas del ställningen som hustru eller dotter till kungliga eller adliga personer eller högt uppsatta ämbetsmän. Redan tidigt uppstod emellertid den skillnaden, att fru och fröken kom att ange kvinnans civilstånd som gift eller ogift, medan titeln herr aldrig haft någon motsvarande funktion. Mannens civilstånd har aldrig återgivits i titelform. 55 Den betydelseförskjutning som skett är välkänd. Från att herr, fru och fröken använts som beteckning endast inom de högre samhällsklasserna kom de i bruk oberoende av samhällsklass. Swedberg skriver: ”Fröke titeln war fordom Konungadöttrars, men nu gemen nog worden.” Och man kan här erinra om Aftonbladets frökenreform på 1860-talet, då frökentiteln genomfördes även för ofrälse kvinnor. Det intressanta är emellertid att fru och fröken kom att bibehålla funktionen att ange kvinnans civilstånd. På grund av kvinnans ställning som omyndig hade titlarna fru och fröken under långa tider en juridiskt upplysande funktion. Frökentiteln angav att kvinnans förmyndare var far eller bror, medan frutiteln angav att hennes äkta man hade förmynderskap över henne. Det kunde vara nog så viktigt om kvinnan ådrog sig gäld. Frutiteln hänvisade till våra lagregler om äktenskap och skilsmässa. I dag är kvinnan myndig och jämställd med mannen i äktenskapet. Fruoch frökentitlarna behövs inte längre för att ge upplysningar om ekonomiskt ansvar. Man kan då fråga sig om fruoch frökentitlarna har någon annan funktion att fylla. Säger frueller frökentiteln om en kvinna lever ensam eller om hon har moraliskt ansvar för en man och för barn? Alla vet väl att så inte är fallet i dag. Fru tituleras man om man är gift. Fru tituleras man även sedan man skilt sig. Fru kan man också tituleras på egen begäran. Den kvinnliga riksdagsledamot som är ogift kan på begäran här i riksdagen bli titulerad fru. Fröken tituleras man så länge man är ogift, även om man lever tillsammans med en man och har ett antal barn, såvida man inte själv begär att bli titulerad fru. Detta tillkrånglade titelbruk kompliceras ytterligare av valet mellan mannens och kvinnans efternamn. Som skild tar kvinnan exempelvis ofta tillbaka sitt flicknamn men fortsätter att kalla sig fru. Som ogift mor kopplar man ihop den begärda frutiteln med sitt flicknamn och inte med barnafaderns namn. Nog måste väl flertalet i denna kammare hålla med om att titlar av detta slag har tjänat ut. Herr, fru och fröken är inte bara intetsägande utan komplicerar faktiskt tillvaron genom att de stundom uppfattas som en upplysning, som inte är riktig. Sedan finns det ytterligare en aspekt. Frökentiteln används ibland med en litet överlägsen biton: ”Hör nu, fröken lilla, raska på där!” Titlarna är tomma i dag, men det finns ibland en värdering i titelbruket som inte är förenlig med idén om jämställdhet mellan könen. Motionen riktar sig därför inte endast mot riksdagens föråldrade referenssystem. Jag anser titulerandet herr, fru och fröken vara inte bara överflödigt utan också oförenligt med tidens idéer om jämlikhet mellan könen. Härvidlag bör riksdagen gå före med gott exempel. Invändningar har framställts och kommer att framställas mot att i stället bruka föroch efternamn. Låt mig därför säga att jag tycker att föroch efternamn är språkligt mer välljudande än ett herr, fru eller fröken plus efternamn. Föroch efternamn bildar i regel en språklig rytm som kopplad med en människas personlighet ger en karakteristisk min Bengtsson med herr Bengtsson, Karin Andersson med fröken Andersson. Herr talman! Jag skall inte i dag yrka att riksdagen tar ett beslut i sakfrågan, men jag noterar med tacksamhet utskottets välvilliga skrivning = och tycker det är bra att utredningen får tänka över frågan i samband = Slopande av titlar i med övriga organisationsfrågor beträffande riksdagens arbete. Men min = riksdagens officiella uppfattning är att utredningen inte bör lägga frågan åt sidan enbart på — språk grund av svårigheterna att ändra referenssystemet i riksdagen. De svå righeterna är säkerligen överkomliga. Titelfrågan skall inte blåsas upp, men den är inte så liten att den skall blåsas bort av några mindre, tekniska bekymmer.

Herr talman! Som utskottet framhåller har man ”i och för sig förståelse för det av motionärerna angivna syftet med motionen”. Utvecklingen går ju också i den riktning som beskrivs i motionen. Personligen anser jag att det finns anledning att så långt möjligt förenkla språket som sådant och framför allt använda titlar så litet som möjligt. Ibland kan dock titlar på ett enkelt sätt uttrycka vad man menar. Om kammaren ursäktar skall jag ta ett exempel. Skulle man tala om Sune Johansson, så tror jag att det kan vara svårt att veta vem som menas. Men om jag säger ”riksdagsdirektör Sune Johansson”, så vet alla vem jag menar. På så sätt kan titulatur vara nödvändig för att man lätt skall kunna identifiera en person. Men den aktuella motionen gäller inte den saken utan den gäller, som också fru Jacobsson — förlåt, man skulle säga Ulla Jacobsson — har sagt, titlarna herr, fru och fröken i allmänt officiellt tryck och i allmänt språkbruk här i riksdagen. I det sammanhanget tycker jag mig kunna instämma i de synpunkter som framförts till utskottet i anledning av motionen från riksdagsstenograferna via kammarkansliet. I de flesta fall och för det stora antalet ledmöter tror jag att användandet av förnamn och efternamn går bra. Men vid vissa tillfällen kan vi säkert ha behov av att också använda titlarna herr, fru och fröken för att närmare bestämma vem vi avser. Sedan får väl någon efter hand försöka hitta en enhetlig titel för både gifta och ogifta kvinnor, även om jag inte vågar mig på det i dag i den här debatten. Nu kan det fortfarande finnas kvinnor som vill markera sin civila ställning genom titulaturen. Sedan vet vi att det finns människor som kan bli stötta av att tilltalas med ”du” eller med förnamn. Så sent som i förra veckan läste vi om en person som gjort JO-anmälan därför att på blanketter för folkoch bostadsräkningen formuleringen ”du” används konsekvent. Vi bör alla eftersträva ett så enkelt språk som möjligt i alla sammanhang, och naturligtvis även när det gäller tal och tilltal i riksdagen. Tycker 57 vi att vi kan ta bort titlarna herr, fru och fröken, så skall vi naturligtvis också göra det. Men personligen anser jag att vi nu kan låta den här frågan ses över av den arbetsgrupp som tillsatts av talmanskonferensen. Jag har inte personligen någonting emot att i diskussioner och debatter använda t.ex. benämningen ”Ulla Jacobsson” i stället för ”fru Jacobsson”. Men för dagen, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i fråga om titlarna herr, fru och fröken.

Med all respekt för min partikamrat Ulla Jacobsson får jag väl ändå börja med: ”Herr talman!” Detta är ett bagatellartat ärende, kan det tyckas, nämligen hur ett utskott formulerar sin hemställan. Men är man vän av entydig och klar information till allmänheten, så tycker jag det ligger rätt mycket i den Molinska motionen 129, och jag vill säga några ord om den. Vi rör oss ju här i riksdagen med en flora av uttryckssätt när det gäller hemställan i utskottsbetänkandena. Vi vet att varje utskott har sin tradition, sin praxis, sin särprägel, och det är väl inget fel på det. När ett ärende kommer till kammaren känner vi vokabulären rätt väl och vet att ett förslag om avslag från ett visst utskott skall man inte ta så allvarligt, för det kunde ha blivit ett besvarande i ett annat utskott OSV. Vi har ju exempel på detta bland ärendena i dag. I det betänkande som vi nu behandlar föreslår utskottet att motionen skall avslås, men i utskottets skrivning heter det: ”Enligt utskottets mening är det självfallet angeläget att onödiga skillnader i terminologin undviks.” Utskottet går alltså motionären långt till mötes men föreslår ändå att motionen avslås. I ett ärende från jordbruksutskottet, som gäller den tekniska konstruktionen av skördeskadeskyddet, går utskottet emot motionärens utredningskrav men anser motionen besvarad. Nåväl — det kan vi förstå här.

Det finns som bekant en hel rad graderingar mellan förslag om avslag på och förslag om bifall till motioner. Mot denna bakgrund tycker jag att det ligger mycket i den här motionen, som vill sträva efter en mera enhetlig terminologi inte minst med tanke på informationen utåt. Den är vi angelägna om i andra sammanhang, och då bör det väl vara en enhetlig och klar terminologi i synnerhet när det gäller det som vi själva står för. Klarhet och konsekvens är alltid en vinning, herr talman.

Herr talman! Jag vet att vad utskotten skriver är politiska viljeyttringar och att en hemställan måste läsas i samband med vad utskottet har skrivit. Men det hindrar ju inte att vi eftersträvar en så gemensam terminologi som möjligt i utskotten, och jag vet att herr ordföranden i utskottet själv är medveten om att vi ibland är litet lättsinniga och ibland litet mer restriktiva. Det måste vara en god ambition att få så stor enhetlighet som möjligt. Därför kunde man ha accentuerat den viljan genom att i hemställan i det här betänkandet uttala att man med anledning av motionen vill föreslå att en större enhetlighet åstadkommes. Det finns en grupp i riksdagen som tycks sammanträda regelbundet och som skulle kunna påverka dessa frågor. Det är kanslichefsgruppen, som vi får hoppas med anledning av detta betänkande och denna debatt tänker sig för och försöker verka för större enhetlighet i formuleringarna.

Herr talman! Behovet av skydd för den enskilde att kunna upprätthålla sin integritet i skilda avseenden har ju på senare tid kommit att uppmärksammas alltmer. Jag erinrar om en rapport från en arbetsgrupp för integritetsfrågor — inom moderata samlingspartiet — som säger bl.a. att vår egen sektor, vår person, vår egendom måste få ett starkare skydd mot myndigheters och andra kollektivs allt större möjligheter att tränga in i vårt privatliv. Det nu föreliggande betänkandet från konstitutionsutskottet behandlar en begränsad men väsentlig fråga i integritetsskyddet, nämligen kravet på att myndigheter inte i öppna försändelser skall lämna uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden. Frågan har aktualiserats motionsvägen både i fjol och i år. Vid riksdagsbehandlingen i fjol ställde sig kammaren enhälligt bakom konstitutionsutskottets yttrande då, och det överensstämmer med det yttrande som föreligger i betänkande nr 12, som nu är aktuellt, att det i princip måste anses olämpligt att öppna post försändelser innehåller uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden. Riksdagen förutsatte i fjol att myndigheterna själva skulle beakta detta utan att något särskilt initiativ togs från riksdagens sida. Ett speciellt fall som då kritiserades och som särskilt nämndes i motionen har emellertid upprepats. Därför har det kommit en motion i år också. Min förhoppning är nu att vederbörande myndigheter efter två, som jag utgår från att det skall bli, uttalanden från riksdagen beaktar vad en enhällig riksdag anser utan att ytterligare åtgärder erfordras. Jag har därför, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I servicecirkuläret 1972:406 föreskrivs hur statliga myndigheter skall översända handlingar och lämna upplysning till allmänheten. Detta servicecirkulär har förvisso tillämplighet endast på statliga myndigheter. Det kan emellertid, enligt vad som uppgivits från Svenska kommunförbundet, förutsättas att även kommunala myndigheter ställer sig cirkulärets regler till efterrättelse. Vidare bör det i detta sammanhang framhållas att Kommunförbundet kontinuerligt utfärdar anvisningar till kommunerna rörande olika förfaranden. 1974 års riksdag behandlade en motion liknande den vi nu diskuterar. Konstitutionsutskottet anförde då i sitt betänkande, som riksdagen för övrigt godkände, att det i princip måste anses olämpligt att öppna postförsändelser innehåller uppgift om enskildas ekonomiska förhållanden. Utskottet framhöll vidare att det fick förutsättas att myndigheterna självmant beaktade detta. I konstitutionsutskottets betänkande nr 12, som vi nu behandlar, understryks detta på nytt. Ett enhälligt utskott anser att det inte behöver tas något särskilt initiativ från riksdagens sida i denna fråga. Utskottet avstyrker motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet nr 12.

Herr talman! Inledningsvis vill jag meddela att jag kommer att tala något längre tid än vad som angivits på talarlistan. Huruvida motionen nr 674 år 1975 anses ha högre dignitet — eftersom den remitterats till konstitutionsutskottet — än motionen nr 1351 av i fjol, vilken behandlades av kulturutskottet, undandrar sig givetvis min bedömning. Båda dessa motioner rör dock samma fråga och har väsentligen samma yrkande. Vidare är båda motionerna undertecknade av ledamöter från vpk. I sitt utlåtande över motionen hänvisar konstitutionsutskottet till att riksdagen vid tidigare tillfällen då frågan om allmänna flaggdagar behandlats uppmanat regeringen att handla i frågan. Ett liknande svar fick motionärerna i fjol av kulturutskottet. Under det år som gått har dock regeringen inte handlat i denna fråga. Något uttalande i själva sakfrågan gör inte utskottet. En reservation är fogad till utskottsbetänkandet. Beträffande motiveringen till motionärernas yrkande anser sig utskottet inte behöva göra det minsta referat eller sammanfattning — endast ett slappt hänvisande till motionen. Jag känner mig därför manad att något beröra motiveringen till vårt yrkande att Gustav Adolfsdagen den 6 november avförs ur den svenska almanackan som allmän flaggdag.

Att i stället införa den 26 januari som allmän = allmänna flaggdaflaggdag skulle vara en hyllning åt folkets kamp för allmän och lika — gar rösträtt som resulterade i beslut härom av riksdagen den 26 januari 1921. Denna historiska tilldragelse har dock inte uppmärksammats i den svenska almanackan. Då riksdagsmajoriteten i fjol avslog dessa våra yrkanden kunde man bibringas den uppfattningen att samma riksdagsmajoritet ansåg den allmänna rösträttens genomförande som mindre betydelsefull för det svenska folket än hyllandet av Gustav II Adolfs skändliga härjartåg såväl i Skåne som i stora delar av Europa. Så torde knappast vara fallet. Vi motionärer tolkade kulturutskottets ställningstagande den gången så att regeringen tidigare hade blivit uppmanad av riksdagen att ta ställning till frågan om nya flaggdagar men inte hade handlat. Någon förändring hade alltså inte inträffat enligt kulturutskottet. Avgörandet låg fortfarande hos regeringen, som inte hade handlat trots anvisningar från riksdagen. I år har vi inte rest frågan om en ny flaggdag utan bara hemställt om att en av de gamla flaggdagarna skall försvinna. Det borde kunna göra det litet lättare för riksdagens ledamöter, i varje fall för dem som inte är rojalister, att ta ställning till motionsyrkandet. Vi har alltså yrkat att Gustav Adolfsdagen den 6 november tas bort som allmän flaggdag, då den är den mest stötande för människor som hyllar humanistiska värden. Det skulle innebära att det blev en flaggdag mindre än f.n. I modern tid har nationella högtidsdagar spelat en viktig roll då det gäller statsmaktens ideologiska propaganda. Det starka symbolvärde som nationella högtidsdagar har skapar en både djup och aktiv verkan på den politiska psykologins och indoktrineringens område. Denna verkan kan alltefter omständigheterna vara positiv eller negativ, progressiv eller reaktionär, för eller mot folkflertalets intressen och strävan. Nationella högtidsdagar kan alltså ha en positiv och progressiv verkan i linje med folkflertalets intressen. Den 14 juli — Bastiljdagen i Frankrike — och den 17 maj i Norge är exempel på hur högtidsdagar har knutits till kampen för nationella och sociala frioch rättigheter. Någon liberal tradition har inte den svenska statsmakten. Den har i hög grad varit knuten till den personliga kungamakten och till byråkratin. Den spelade länge en hindrande roll när det gäller liberala strävanden i vårt land och bekämpade öppet den framträngande arbetarrörelsen. Den var på sin tid nära att kasta ut landet i broderkrig mot det självständighetssträvande Norge. Dess företrädare beundrade kejsar 63 Wilhelms Tyskland och var nära att kasta in Sverige i krig på tysk sida. När liberalismen och arbetarrörelsen trängde fram sökte statsmakten motverka dessa. Ett medel i denna strävan var propagerandet för en halvauktoritär nationalromantisk ideologi. Denna hämtade sin inspiration från den samtida läromästaren i politisk reaktion i Europa —- Tyskland med dess aggressiva nationalpropaganda, dess socialistlag och dess upprustning. I den nationalromantiska vågen årtiondena kring sekelskiftet uppstod tanken på nationella högtidsdagar. För att motverka frisinne, arbetarrörelse och klassmedvetenhet ville man predika nationens enhet kring s.k. nationella värden såsom kungamakt och storsvenskhet. Det var mot denna bakgrund som de allmänna flaggdagarna skapades, lämpliga att fira i samband med parader och nationalistisk propaganda i skolorna. Då det inte fanns några liberala traditioner att knyta an till knöts flaggningen till kungahusets bemärkelsedagar och till sådant som erinrade om nationell ”storhet” i betydelsen aggression, krigspolitik och nedslående av bonderörelser för att skapa nationell enhet. En lämplig bemärkelsedag för dessa folkfientliga värderingar fann man exempelvis i den 6 juni, årsdagen för Gustav Vasas tronbestigning år 1523. Alltsedan år 1916 har denna dag officiellt firats som svenska flaggans dag. Den 6 juni har faktiskt om inte formellt fått karaktären av svensk nationaldag. Det skulle vara någonting verkligt storvulet, och då stannade man inför Gustav Vasa, den store bondeplågaren, krossaren av allmogens frihetsrörelse och Nils Dackes baneman. En annan av de stora kungliga hyllningsoch flaggdagarna är den s.k. Gustav Adolfsdagen den 6 november. Ur flera synpunkter ter det sig underligt att denna dag fortfarande är upptagen som bemärkelsedag. T. o. m. en av regeringen tillsatt utredningsman finner saken underlig och har också påpekat detta i sitt betänkande, något som konstitutionsutskottet helt förbigår. Då konstitutionsutskottets betänkande till vår motion är något knapphändigt och enligt min uppfattning utelämnar väsentliga ting vill jag något komplettera utskottsbetänkandet. Under rubriken Frågans tidigare behandling knyter utskottet an till visst sakmaterial men utelämnar det väsentligaste i anslutning till den fråga vi just nu har att behandla. SOU 1966:63, som var ett resultat av att justitiedepartementet tillsatte en sakkunnig den 2 februari 1962, innehöll förslag till kungörelse angående allmänna flaggdagar och annan officiell flaggning. Bland de olika dagar som föreslogs var inte Gustav Adolfsdagen medtagen under motiveringen: ”Numera torde i växande omfattning dagen passera utan föranstaltningar av minnesfirande. Då dagens innebörd tydligen inte längre kan anses stå levande för medborgarna, finner utredningsmannen anledning saknas att bibehålla dagen som allmän flaggdag.” Detta omnämns inte med ett ord i konstitutionsutskottets betänkande, och det finner jag rätt anmärkningsvärt. Det är nu mer än 340 år sedan Gustav II Adolf enligt historien stupade vid Lätzen. Dagen var under många år en bemärkelsedag för Sveriges reaktionärer. Många svenskar - i varje fall de av äldre årgång — minns fortfarande hur högerpartiet och dess ungdomsförbund utnyttjade den 6 november — Gustav Adolfsdagen — som sin särskilda politiska mönstringsdag. Vi minns stöveltrampet, fanborgarna och de alltigenom reaktionära talen denna dag. Vi minns hur man sökte återuppliva krigiska, chauvinistiska och inkrökta nationella stämningar, inspirerade av den expansionspolitik som de makthavande i Sverige — dess kungahus och adel — svarade för på 1600-talet. Dessa upptåg ingick i det spel som vissa starka krafter drev för att Sverige skulle gå i krig på Tysklands sida. Kungahusets roll den gången är känd. Sveriges arbetarrörelse har blivit organisatoriskt starkare. Ungdomen är politiskt mera medveten. De mörka krafterna kan inte som tidigare politiskt utnyttja Gustav Adolfsdagen den 6 november. Eller som den utredningsman jag nyss citerade uttryckte det: Innebörden av Gustav Adolfsdagen kan tydligen inte längre anses stå levande för medborgarna. Jo, levande står den för ett visst litet skikt i Sverige. Sveriges nynazistiska rörelse har övertagit Gustav Adolfsdagen och håller fortfarande på med sina demonstrationer. Man har tagit vid där högern slutade. Vem var då denne Gustav II Adolf? Mytbildningen har varit stor kring denne kung för att tjäna bestämda syften i den besuttna klassens intressen. Han har framställts som ”hjältekonungen”, som ”den store”, som den ” store hjälten”, som ”trosmartyren” och som ”den enda och sanna trons försvarare och förkämpe”. Det har inte varit någon hejd på glorifieringen och mytbildningen kring denne kung. Han var, har det sagts, den största kung Sverige haft genom tiderna. Men vem var han egentligen denne Gustav II Adolf? Sanningen om denne kung är att hans erövringskrig ute i Europa skapade ett obeskrivligt elände för de länder och folk där hans krigshärar under många år drog fram. Trettioåriga kriget är intimt förknippat med Gustav II Adolf. Den tidens överklass, adeln, berikade sig på krig och folkets elände. De oersättliga konstskatter som rövades ute i Europa och fördes till svenska slott och herresäten kan givetvis inte berättiga dessa omfattande plundringar. Men Gustav II Adolf började tidigt sitt blodiga värv. Redan som 17 åring berömde han sig av sina illdåd i ett egenhändigt brev till en av sina konungsliga bröder. Författaren Vilhelm Moberg har i sin bok Otrons artiklar visat resultatet av sin forskarmöda när han med autentiskt material skildrar den 17-årige kungens mördande i Skåne år 1612. Då ödelades 24 stora skånska kyrksocknar med dess befolkning. Enligt Vilhelm Moberg bestod fienden av ”värnlösa civila människor, bland dem även kvinnor och barn”. Gustav II Adolf, denne kvalificerade mördare, spelar inte samma roll som förr då det gäller de besuttnas möjligheter att indoktrinera det svenska folket, dess ungdom och skolbarn. Från att tidigare ha varit en tillgång för överklassen och dess statsapparat tycks han numera vara glömd även där, endast nazisterna kommer ihåg honom. Hans minne bör ej äras. Sveriges historia är inte kungarnas historia. Det är historien om folkets ständiga kamp för sitt människovärde, för fred och harmoni. Krig och folkmord är inte folkets önskningar, för folket står kampen för de mänskliga rättigheterna i förgrunden. De minnesdagar som i den svenska almanackan är upptagna som flaggdagar har tillkommit på förslag av Bestyrelsen för svenska flaggans dag. Vad var då detta för en bestyrelse? Hur och när kom den till? Det berättas att konung Gustav V på sin tid var mycket missnöjd med att svenska folket inte var intresserat av uppslutning på tysk sida i det första världskriget som då pågick som bäst. Konung Gustav V skulle uppmuntras, sades det, och det svenska folket skulle ges en mera nationell inriktning. Tiderna var ju sådana då. Några högreståndspersoner samlades på en av Stockholms guldkrogar år 1915. Där bildades en kommitté som beslutade att fira svenska flaggan den 6 juni varvid som det sades ”fosterländska tal skulle hållas”. Men varför just den 6 juni? Ja, vilken dag skulle man egentligen ta? De levande kungarna skulle ju få sina särskilda bemärkelsedagar, så också Gustav II Adolf. Sedan fanns det inte mycket att välja på av de tidigare svenska kungligheterna, såvida man inte skulle stanna inför mördade kungar. Det finns som bekant gott om sådana i den svenska kungahistorien. Vissa svenska kungafamiljer höll ju på att mörda varann i 70 år tills det knappast fanns något kvar av dessa kungafamiljer. Inte gick det att ta Gustav III. Han sköts ju av Anckarström. Inte heller var Karl XII lämplig, han sköts ju med en knapp av en svensk soldat, och Gustav IV Adolf avsattes av sina egna officerare. Ja, så är den svenska kungahistorien. Vilken kung skulle man då ta? En minnesdag — den svenska flaggans dag — kunde givetvis inte firas som ett minne av en mördad konungs dödsdag. Någon i detta illustra sällskap födde en snilleblixt; varför inte Gustav Vasas tronbestigning. Han besteg nämligen tronen den 6 juni år 1523 och en kung skulle det naturligtvis vara. Så blev också beslutet. Alltsedan år 1916 har den 6 juni officiellt firats som svenska flaggans dag. Den 6 juni har faktiskt om än inte formellt fått karaktären av svensk nationaldag. Det gäller alltså firandet i Sverige. I det här fallet räknar vi inte in vårt utrikesdepartement och de svenska beskickningarna i utlandet. De har som bekant en annan nationaldag. På Stadion i Stockholm firades svenska flaggans dag för första gången. Symboliskt för firandet var att Åhlén & Holm vid detta tillfälle delade ut gratis inte mindre än 2 000 svenska flaggor. Möjligen kunde orsaken vara att samma företag tjänat grova pengar på att sälja oljetryck föreställande den svenska kungafamiljen. Åhlén & Holm tänkte även fortsätta med denna vinstgivande affär. Man räknade tydligen som så att ju kungatrognare det svenska folket blev ju fler oljetryck skulle gå att försälja och ännu större vinster skulle Åhlén & Holm kunna inkassera. De allmänna flaggdagarna infördes i almanackan år 1939. Det sägs vara en rekommendation till det svenska folket om allmän flaggning dessa dagar. De står inskrivna i den svenska almanackan. De många — Nr 7 människor, som jag har talat med i denna fråga, har den bestämda upp Onsdagen den fattningen att det är ettpåbud det gäller —- inte minst efter att på morgonen 22 oktober 1975 dessa flaggdagar ha blivit uppmanade av Sveriges radio att i dag skall flaggan hissas. I dag är det nämligen allmän flaggdag. Vissa tidningar — Den svenska har också tagit som sin uppgift att propagera för dessa flaggdagar — framför — almanackans allt då det har med någon av konungsligheterna att skaffa. förteckning över Vid olika tillfällen har riksdagen uppmanat regeringen att handla i — allmänna flaggdafrågan om allmänna flaggdagar. Regeringen har dock förhållit sig passiv. — gar Man har ingenting gjort. Vid senare tillfällen då frågan om flaggdagar har aktualiserats i riksdagsmotioner har olika utskott förklarat att regeringen nog kommer att uppmärksamma frågan utan något särskilt riksdagsinitiativ. Men ingenting har hänt. I fjol avstyrkte kulturutskottet vårt yrkande med motiveringen: ”Det borde ankomma på Kungl. Maj:t att — utan några uttalanden av riksdagen i sakfrågan — pröva behovet av bestämmelser angående flaggdagar.” I sitt betänkande nr 15 i år hänvisar konstitutionsutskottet till kulturutskottets betänkande i fjol och avstyrker vår motion. Vad beträffar yrkandet att riksdagen hos regeringen hemställer att Gustav Adolfsdagen den 6 november avföres i den svenska almanackan som allmän flaggdag har ett dylikt yrkande förutom i fjol inte tidigare ställts som motion i denna riksdag. De konungsliga flaggdagarna är knutna till idéer och värden som är främmande för både arbetarrörelsen och den borgerliga liberalismen. Undantaget är 1 maj, vars firande har ett helt annat ursprung än övriga flaggdagar. Då Gustav Adolfsdagen den 6 november är den mest stötande för människor som hyllar humanistiska värden, bör den i första hand bort som allmän flaggdag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i konstitutionsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Jag skall försöka vara något mer kortfattad än som angivits på talarlistan. De flaggdagar som finns har införts — och det har herr Lorentzon redan påpekat i sitt inlägg — i almanackan på förslag av Bestyrelsen för svenska flaggans dag. De har alltså tillkommit på ett enskilt initiativ och är en rekommendation till allmänheten om flaggning. Detta framgår också både av vad herr Lorentzon har sagt och av reservationen. Frågan om allmänna flaggdagar har vid flera tillfällen behandlats i riksdagen, och dagens förslag gäller närmast att Gustav Adolfsdagen inte skall uppmärksammas i almanackan som allmän flaggdag. Eftersom det här med flaggdagars införande i almanackan är en rekommendation, kan den som så vill avstå från flaggning. Likaså kan flaggning ske på annan dag och då gärna — som herr Lorentzon var inne på —- den 26 januari. 67 Jag finner ingen anledning att frångå riksdagens tidigare ställningstaganden i den här frågan.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

Herr talman! Utskottets representant här upprepade i stort sett vad som står i utskottsbetänkandet. Det är inget nytt som har tillförts debatten. Herr Karlsson i Malung säger att den som inte vill flagga kan avstå från flaggningen. Det argumentet har jag hört förut. Men nu är det ju så att vissa kretsar i det här landet använder dessa flaggdagar i politiskt syfte. Den 28 januari i år hadet.ex. Västsveriges största tidning på första sidan ett stort uppslag med bild: I dag flaggar det svenska folket för i dag är det hans majestät konungens namnsdag. Liknande saker kunde man slå upp i den ena tidningen efter den andra. Så länge flaggdagarna finns kvar kan vissa kretsar använda de här dagarna i sina politiska syften. Jag förstår att utskottets talesman här inte finner någon anledning att gå ifrån utskottets uttalande att det ankommer på regeringen att handla. Men detta tal om att det ankommer på regeringen att handla anser jag rätt underligt. 1948 anhöll riksdagen att regeringen måtte ombesörja en enhetlig ordning för landets flaggdagar. Det hände ingenting. 1961 hänvisades till att riksdagen beslutat i frågan. Då ställdes en skrivelse till regeringen att den skulle handla. Inte heller vid det tillfället gjorde regeringen något. År 1962 tillsattes en utredningsman. Denne kom till det resultatet att Gustav Adolfsdagen borde bort när det gällde allmänna flaggdagar, men regeringen gjorde ingenting. I fjol motionerade vi i frågan. Vi fick samma svar: Regeringen kommer nog att handla. Det ankommer på den att göra det. I år får vi samma svar igen. Det är ju underligt: är det vattentäta skott mellan utskottet och regeringen och finns det inga kontakter alls? Utskottet måste vara klart över att regeringens inställning är den att den inte tänker handla i denna fråga. Då kan utskottet inte år efter år upprepa samma sak, nämligen att vi hänvisar till regeringen. Vi tror på regeringen. Regeringen kommer nog att handla. Men regeringen gör ju ingenting. I stället borde utskottet i detta fall ha sagt att nu måste regeringen sent omsider vidta åtgärder. Eftersom vi i detta ärende inte ställer förslag om nya flaggdagar, endast att en flaggdag skall bort — och vi har motiverat varför — borde man då inte ta särskild hänsyn till att regeringen inte tidigare har handlat? Utskottet borde i detta fall ha uttryckt en egen uppfattning, i synnerhet som det numera endast är nazisterna som använder Gustav Adolfsdagen som det verkliga propagandamedlet för sina egna idéer. Också en annan sak är underlig i detta sammanhang, och det gäller nationaldagen, som officiellt anses vara den 6 juni. Utrikesdepartementet — Nr 7 har till sina ambassader gett anvisningar om att hans majestät konungens födelsedag skall vara nationaldag. Det var under den gamle kungens tid den 11 november. Numera är det ändrat till den nuvarande konungens födelsedag. Ambassaderna har fått uppgiften att den dagen är nationaldag = Företagens uppi Sverige. Vilken uppfattning skall länderna få ute i världen, t.ex. te — giftsoch uppbördsaktionära stater där det inte ens finns rösträtt, när en demokratisk stat — skyldighet m.m. som Sverige, där all makt utgår från folket, låter sig representeras på detta sätt? Den som har besökt svenska ambassader i utlandet — för min del senast under inrikesutskottets resa — har frapperats av de många kungliga fotografier som finns på dessa ambassader. Däremot finns inte det minsta som påtalar att i Sverige enligt grundlagen ”all makt utgår från folket”. Det är klart att vissa regeringar, såsom den i Afghanistan, shahen av Iran m.fl. är tacksamma för att dessa förhållanden råder på de svenska ambassaderna. Jag tycker att det skulle vara på sin plats att landets statsminister fanns avporträtterad på de svenska ambassaderna, så att man på något sätt visade att det här inte bara är fråga om ett kungadöme.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 1 behandlar alltså företagens uppgiftsskyldighet och möjligheterna att förenkla uppgiftslämnandet. Vidare behandlas frågan om ersättning för arbetet med framtagning och redovisning av begärda uppgifter. Samhällsutvecklingen och det växande kravet på information har under senare år medfört en kraftig ökning av antalet från företagen infordrade uppgifter. Det har också blivit alltmer komplicerade och arbetskrävande uppgifter som begärts. En undersökning från USA visar att antalet uppgifter som avkrävs företagen har ökat med 8 96 från 1967 till 1974, men den arbetstid som uppgiftslämnandet krävt har ökat med hela 50 96 på dessa sju år. Det finns anledning att räkna med att utvecklingen har gått i ungefär samma riktning här i landet. En färsk undersökning som gjorts av Svenska arbetsgivareföreningen redovisar bl.a. exempel på att företag med ca 50 anställda har fått lägga ned omkring 800 arbetstimmar på uppgiftslämnande, och då har redovisning av personalskatter och moms ej inräknats. Enligt andra uppgifter förekom 1971 från olika myndigheter totalt omkring 700 olika uppgiftskrav. Sammanlagt skulle företagen under ett år lämna omkring 74 000 deluppgifter. Företagen upplever givetvis dessa ökande krav på uppgiftslämnande som en tung börda. Alldeles särskilt gäller detta de mindre företagen. De är ofta inte vana eller rutinerade när det gäller att ifylla komplicerade blanketter och tycker att de kan använda sin arbetstid på ett bättre sätt. Många gånger måste arbete på nätter eller annan fritid tillgripas eller också måste konsulter utifrån eller servicebyråer anlitas. Företagarna tycker ibland, med rätta, att uppgiftslämnandet inte tjänar det syfte som företagen skulle kunna förvänta. De har inte nytta av det, och det bidrar givetvis till att skapa irritation. Detta kan också ha till följd att uppgifterna blir slarvigt ifyllda, till men för hela uppgiftsinsamlingen. Det är många faktorer som driver fram nya uppgiftskrav. Såväl från olika myndigheter som från regeringen, och givetvis också här från riksdagen, växer kravet på underlag för statistik och utredningar av de mest skiftande slag. Självfallet är många av de krav på uppgifter som framställs berättigade, och till viss del kan uppgifterna även vara företagen och samhällsplaneringen till nytta. Men risken är uppenbar att mängden av uppgifter bara växer och blir alltför stor. De faktorer som bromsar tillkomsten av nya uppgiftskrav eller de som ifrågasätter redan utgående krav är färre och svagare. Därför kan man inte frigöra sig från känslan att de många företagare har rätt som säger, att uppgiftslämnandet skulle kunna minskas och förenklas. Det torde också kunna ifrågasättas om det finns tillräckligt sakligt underlag för alla de uppgiftskrav som ställs, om de även prövades från ekonomiska utgångspunkter. År 1966 beslutade riksdagen efter upprepade krav bl.a. från företagarorganisationer att en utredning skulle tillsättas beträffande företagens skyldighet att lämna uppgifter till olika myndigheter. Efter ett dröjsmål på fyra år effektuerade regeringen riksdagsbeslutet, och utredningen för företagens uppgiftsplikt, UFU, tillsattes. Den har tagit god tid på sig, men nu aviseras efter olika fördröjningar ett betänkande i slutet av detta år. Skatteutskottet har vid behandlingen av ifrågavarande motioner uttalat: ”Det framstår —-—-- som angeläget att rationalisera och i möjligaste mån begränsa arbetsgivarnas uppgiftslämnande. Utskottet förutsätter att åtgärder i denna riktning kommer att föreslås i det betänkande som inom kort väntas från UFU. I avvaktan på resultatet av utredningen är utskottet inte berett att nu ta ställning till vilka åtgärder som erfordras för att åstadkomma den eftersträvade förändringen och rationaliseringen av uppgiftslämnandet.” Här är alltså utskottet enigt. Beträffande de i motionerna upptagna kraven på utredning av ersättning till företagen för fullgörandet av denna uppgiftsskyldighet har det tyvärr inte lyckats att uppnå enighet. Utredningen har enligt sina direktiv inte möjlighet att ta upp ersättningsfrågan, och vi som står för reservationen har ansett att tilläggsdirektiv skulle ges utredningen. Den har redan samlat expertis, ett betydande grundmaterial och erfarenheter som även skulle kunna utnyttjas för utredning av ersättningsfrågan. De skäl som enligt min mening främst talar för att också frågan om ersättningen utreds är följande. 1. En ersättning kunde skapa rättvisare förhållanden mellan olika fö retag med skiftande omfattning av uppgiftslämnande. Särskilt kunde de — Nr 7 mindre företagen kompenseras för den i förhållande till deras resurser Onsdagen den betungande uppgiftsbördan. 22 oktober 1975 2. En ersättning kunde möjliggöra bättre och mer genomarbetade svar på myndigheternas förfrågningar. Företagen skulle kunna anlita expertis Företagens uppoch rutinerade medhjälpare för uppgiftslämnandet. Härigenom skulle vär = giftsoch uppbördsdet av undersökningarna och den därpå grundade statistiken kunna ökas = skyldighet m.m. väsentligt. 3. Ett ersättningssystem skulle åstadkomma en ekonomisk prövning av varje uppgiftskrav, och det är kanske den allra väsentligaste frågan. Härigenom skulle myndigheter och andra som begär uppgifter bibringas en större kostnadsmedvetenhet. Värdet av en enkät skulle ständigt prövas mot vad den kostade myndigheten. Då skulle många onödiga uppgiftskrav försvinna, och de som går ut skulle automatiskt nedbantas och förenklas så att de inte skulle medföra så stort arbete hos företagen. Detta skulle givetvis resultera i en lägre kostnad för myndigheten. Enligt min mening räcker det inte med att angripa frågan på det sätt som utskottet gjort för att få till stånd en förenkling och rationalisering, utan man måste också för att kunna åstadkomma tillräcklig effekt få till stånd en ekonomisk prövning. Den viktigaste invändningen mot att införa en ersättning för uppgiftslämnandet har varit att det möter administrativa svårigheter att genomföra. Jag är fullt medveten om dessa svårigheter. Men det är för att få fram en värdering och bedömning av dessa frågor som jag anser att en utredning borde ske. Det finns dock numera tekniska möjligheter bl.a. via ADB som ställer frågan i ett annat läge än för låt oss säga tio år sedan, då dessa krav första gången togs upp i riksdagen. Man bör också kunna tänka sig olika schablonlösningar som möjliggör en försvarbar administrativ uppläggning. Det har i debatten nämnts flera olika förslag som verkar tekniskt möjliga. Jag anser att det nu finns sådana förutsättningar att klara denna delfråga, att den är värd att pröva närmare i en utredning. Jag vill, herr talman, med det anförda yrka bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 1. I samma betänkande behandlas en fråga om åtgärder för samordning av tjänster och låneformer som statliga institut administrerar. Den är föranledd av en centermotion, 1975:1077, och motiveringen återfinns i motionen 1975:1661. Många nya låneformer och olika servicemöjligheter har ju tillkommit under årens lopp, vilket har medfört att vi nu har en omfattande flora av bestämmelser och villkor, som företagarna skall ta del av innan de beslutar sig för vilken form de skall använda och utnyttja. Det skapar villrådighet, irritation och onödigt arbete. Tiden är enligt min mening nu inne att undersöka möjligheterna till en förenkling och samordning även här. Utskottet hänvisar till ett yttrande från näringsutskottet, där det uttalas att industriverket med sin överblick över de mindre och medelstora fö 173 retagens förhållanden är väl lämpat för de samordnandeinsatser som är önskvärda i fråga om utformningen av de kreditstödjande organens verksamhet. Skatteutskottet delar den uppfattningen. För min del hade jag önskat en viljeyttring som svar på motionerna i form av en uppmaning till industriverket att ta upp denna fråga till behandling, men utskottet ville nu inte göra en sådan beställning. Enligt vad jag har inhämtat strävar industriverket i sitt dagliga arbete i riktning mot en förenkling och samordning av den företagsservice som undan för undan beslutats. Men industriverket uttalar också att någon mer påtaglig insats i detta avseende inte kunnat göras på grund av brist på resurser. Jag vill då här uttala den förhoppningen, att industriverket snarast skall få de ekonomiska möjligheter som erfordras för att utföra denna genomgripande samordningsuppgift. Det är enligt min mening mycket angeläget att underlätta för de mindre och medelstora företagen att tillgodogöra sig den service och de låneformer av olika slag som de statliga instituten erbjuder.

Herr talman! Herr Olsson i Järvsö har, tycker jag, på ett mycket bra sätt utvecklat reservanternas tankegångar i fråga om kraven på ersättning till företagen för de uppgifter som i olika sammanhang skall lämnas. Jag delar i hans beklagande av att utskottet inte kunnat enas om utredningskravet, men till skillnad från honom beklagar jag också att han inte fick sina partikamrater med på reservationen. Det gör att jag kan vara förhållandevis kortfattad när det gäller att för min del plädera för reservationen. Låt mig emellertid bidra med en statistisk uppgift som belyser vilka dimensioner det rör sig om. Enligt riksarkivets uppskattning producerade de centrala verken under år 1973 ett skriftligt material, som inkl. korrespondens motsvarar 20 000 hyllmeter. Det är ganska aktningsvärda siffror! Pappersflödet har sedan dess växt, och det fortsätter uppenbarligen att växa. Till inte ringa del är pappersfloden ett resultat av tillflöden från de många, många små bäckar som de ifrån företagen infordrade uppgifterna representerar. Det är nu inte bara företagen som börjar bli betänksamma inför denna utveckling. Tillåt mig, herr talman, att använda statistiska centralbyrån som vittne i det här sammanhanget. Den är ju en institution som har till uppgift att handha mycket av det informationsflöde som skall samlas in, och det har bl.a. resulterat i att SCB för egen del under en 25-årsperiod från 1945 till 1972 har ökat sin medarbetarstab från 286 tjänster till 1 709. SCB säger i sin anslagsframställning i år att uppgiftslämnarfrågorna måste ägnas ökad uppmärksamhet och att verket med oro observerar de växande svårigheterna att insamla primäruppgifter till statistiken. Man hävdar vidare: ”Kraven på uppgiftslämnarna inom företagssektorn har successivt ökat. Detta är en följd dels av utbyggnader av statistiken, dels — och främst - av de krav på nya resp. mer förfinade administrativa åtgärder som samhällsutvecklingen medför. Sammantaget har denna utveckling inneburit en allt större belastning på uppgiftslämnarna. Därför framstår det som alltmer angeläget för SCB att så långt möjligt begränsa och underlätta uppgiftslämnarnas arbete att tillhandahålla de data som erfordras för statistiken. Generellt torde man kunna säga att den nya information som efterfrågas av statistikanvändarna karakteriseras av en ökad komplexitet och svårighetsgrad i fråga om såväl mätproblem som krav på tillförlitlighet. Hög precision och aktualitet i primäruppgifterna framstår som alltmer betydelsefull för statistikens användbarhet. Indikationerna på en allmänt utbredd uppgiftslämnartrötthet — med åtföljande negativa effekter på statistikens kvalitet — har i dagsläget accentuerats påtagligt.” Så långt SCB. Samtidigt vill jag emellertid erkänna att myndigheterna försöker ta hänsyn till den arbetsbelastning som de skapar genom att öka uppgiftsbördorna. Den kritik som i olika sammanhang har riktats emot invecklade och tidsödande formulär har uppenbarligen haft en viss bromsande effekt. Som här redan har sagts delar utskottet den här uppfattningen och anser det angeläget att i möjligaste mån rationalisera och begränsa arbetsgivarnas uppgiftsinlämnande. Men man lämnar t. v. öppet vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma detta och hoppas alltså att den sittande utredningen — som när vi behandlade frågan förra året angavs skola lämna sitt betänkande under våren 1975 och nu sägs skola komma med det under årets slut — skall kunna bjuda på lösningarna. Jag vill i likhet med herr Olsson i Järvsö understryka det faktum att UFU, som den här utredningen förkortas, enbart har en teknisk uppgift och uttryckligen är förhindrad att behandla problemen som rör kostnadssidan av uppgiftslämnandet. En systematisk prövning av uppgiftskravens kostnader för de inblandade parterna är nog mycket sällsynt. I praktiken tror jag inte heller att det förekommer någon egentlig värdering av de kostnader som uppstår för individer och företag när man kommer med nya uppgiftskrav, exempelvis i samband med att utredningar i sina betänkanden föreslår sådana, vilket ofta är fallet. Jag vill gärna återgå ett ögonblick till SCB.

Detta är alltså ett bevis för att kostnadsvärderingen har en funktion när det gäller att prioritera mellan olika uppgifter. Jag tycker, herr talman, att när nu SCB begär speciella anslag för detta ändamål så hade det varit klokt och praktiskt att låta UFU, som alltså ännu inte är färdig, få tilläggsdirektiv. Med den expertis som där är samlad skulle man kunna göra den utredning som SCB uppenbarligen, liksom vi, anser vara önskvärd och nödvändig. Om det nu är för sent med tilläggsdirektiv till utredningen, så förefaller det mig ändå praktiskt att använda den expertis som finns där för en fortsättning, baserad på de resultat som man redan har kommit till. Avslutningsvis vill jag slå fast att det i huvudsak är två motiv som vi har för att få ersättningsfrågan utredd. För det första skulle företagen — och alldeles särskilt de mindre företagen — få en skälig kompensation för det arbete som de enligt lag är skyldiga att utföra. Jag vill stryka under att detta inte bara gäller generellt för alla företag, oavsett storleksordning, utan att det också gäller att särskilja olika branscher och många gånger också företag inom branscherna. En del av dessa uppgifter är inte av allmän karaktär — uppgiftslämnarna utväljs efter vissa statistiska grunder. Det är alltså här fråga om ett visst rättvisekrav även företagen emellan. För det andra borde, som tidigare här också apostroferats, ett ersättningssystem som belastar vederbörande myndighets budget — och som i programbudgeteringens tidevarv är ännu mer väsentligt— kunna få en återhållande effekt på statistikflödet. Fördelen med ett prissättningssystem är att det kan utgöra en broms för den annars alltför hastigt växande byråkratin och även innebära ett prioriteringsmedel — för att låta de mest väsentliga kraven få förtur framför de mindre väsentliga. Med relativt effektiva och enkla hjälpmedel skulle, menar jag, hushållningen med myndigheternas resurser förbättras, och man skulle bli mer motiverad att slopa ett helt överflödigt uppgiftsinsamlande. Reservanterna anser sig alltså, herr talman, vara ute i ett angeläget ärende, och jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Folkpartiet strävar efter att få en decentraliserad ekonomi i vårt land. En sådan förutsätter arbetsutrymme för mindre och medelstora företag. Det är därför naturligt att inom en decentraliserad ekonomi — baserad på en marknadsekonomi, styrd av samhället — vidta alla de åtgärder som förenklar verksamheten för de mindre och medelstora företagen, som stimulerar fortsatta företagarinsatser i sådana företag och som ger anledning till etableringar. Att förenkla det ofta betungande uppgiftslämnandet till statliga m.fl. myndigheter är ett sätt att avlasta i synnerhet de mindre företagarna. Många kvällar och veckohelger går åt till detta uppgiftslämnande — utan ersättning från de uppgiftskrävandes sida. Vi får inom kort ett utredningsbetänkande som, enligt vad skatteutskottet enigt hoppas, skall ge förslag till samordnande och nedskärande åtgärder i vad gäller uppgiftslämnandet. Men den sittande utredningen har inte i uppdrag att överväga en sådan åtgärd som ersättning till företagarna för uppgiftslämnandet. Även socialdemokraterna, som ibland kritiserar marknadsekonomin, har dock i andra sammanhang uttalat sig för att en prisbeläggning eller prishöjning kan utnyttjas för att begränsa efterfrågan på en produkt eller en prestation. Sålunda uttalade sig statsministern i vintras för bl.a. en höjning av energiskatten såsom en åtgärd i konsumtionsminskande syfte. Det torde inte råda något tvivel om, ifall en myndighet önskar en uppgift från företagen, att det görs en noggrannare bedömning av uppgiftens angelägenhetsgrad om myndigheten i fråga blir tvungen att betala för uppgiften. En avgiftsbeläggning på uppgiftsinfordrandet är måhända den allra bästa och enklaste åtgärden för att minska den stora flora av uppgifter som i dag infordras från olika håll. — Ett sådant avgiftssystem kan göras schablonmässigt och administrativt enkelt. Vad folkpartiet begär är att den sittande utredningen skall få tilläggsdirektiv att utreda ett avgiftssystem. Vi reservanter från folkpartiet och moderaterna samt herr Olsson i Järvsö från centern vill att en sådan kompletterande utredning skall göras efter det att utredningens aviserade betänkande lämnats. Vi vill inte att detta försenas men anser att den sittande utredningen har kompetens för det vi ytterligare begär. Det är ledsamt att inte hela centerpartiet kunnat ställa upp bakom detta angelägna utredningskrav. Kostnadsersättning till framför allt mindre företag för deras arbete med uppgiftslämnandet är ju en av många åtgärder som främjar en decentråliserad ekonomi. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Vid skatteutskottets betänkande 1975/76:1 behandlas frågor som varit föremål för debatt flera gånger här i kammaren. Det gäller förenkling av uppgiftsskyldigheten, ersättning för uppgift och uppbörd, dispensförfarande avseende skatteredovisning under semestertid och samordning av statliga tjänster och låneformer. Riksdagen har vid tidigare tillfällen avslagit motionerna — framför allt de som avser förenkling av uppbördssystemet — med hänvisning till den pågående utredningen om företagens uppgiftsplikt, UFU, som här nämnts. I avvaktan på resultatet av denna utredning är utskottet inte heller nu berett att ta ställning och avstyrker därför bifall till motionerna i denna del. I fråga om ersättning för uppgifter och uppbörd anser utskottet att någon ersättning för detta arbete — utöver vad som finns inbyggt i kredittiderna för inleverans av skatter och avgifter till staten — inte bör utgå och avstyrker bifall till dessa motioner. Utskottet avstyrker även bifall till yrkandena om tilläggsdirektiv till UFU under motivering att detta ytterligare skulle försena utredningens arbete.

Till utskottets betänkande har, som anförts här, fogats en reservation av representanter för de tre borgerliga partierna, vari man yrkar bifall till de berörda motionerna. Ett särskilt yttrande har lämnats av herrar Andersson i Knäred, Josefson och Sundkvist, vilka avslutningsvis anför att enligt deras uppfattning bör de förslag som inom kort väntas från UFU om företagens uppgiftsplikt avvaktas innan vidare åtgärder vidtas. Herr talman! Jag delar den uppfattningen och yrkar bifall till utskottets förslag på alla punkter. När det sedan gäller den debatt som förts här i dag — den har gått efter ungefär samma tema som tidigare år — måste jag säga att alla är vi väl överens om att uppgiftsskyldigheten är en besvärande pålaga för företagarna. Det är väl ingen som vill motsätta sig en förenkling av systemet, men när det nu pågår en utredning som väntas lägga fram förslag inom den allra närmaste tiden, anser utskottsmajoriteten att det är klokt att avvakta detta förslag innan vi lägger ytterligare synpunkter på det här problemet. Frågan huruvida vi skall ge oss in på ett system med ersättning för avlämnandet av uppgifter är det mycket svårt att ta ställning till. Vid de debatter som tidigare förts här i riksdagen har bl.a. de borgerliga representanterna sagt att om de statliga myndigheterna endast infordrade uppgifter som kan anses vara oundgängligen nödvändiga för samhällsplaneringen, så skulle man kunna acceptera kostnaderna. Då inställer sig osökt frågan: Vilka uppgifter är oundgängligen nödvändiga för samhällsplaneringen? Och vem skall avgöra detta? Det är vanskliga frågor. Det torde också bli mycket svårt att utfärda rättvisa ersättningsnormer för arbetet med uppgiftslämnandet. Sedan skall man komma ihåg att när det gäller uppbörden får uppgiftslämnarna där en viss ersättning genom det kreditanstånd som lämnas. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Herr Stadling nämnde att denna fråga har diskuterats länge. Det är riktigt och jag tycker att tillfället nu vore mycket gynnsamt att utnyttja UFU:s resurser för att äntligen få klarlagt huruvida den här diskussionen skall fortsätta eller om det möjligen kan vara så att kraven är oberättigade. Om en utredning skulle visa att kraven är oberättigade, kan diskussionen om ersättningsfrågan lämnas. Därför måste vi, tycker jag, låta den här utredningen klarlägga situationen. Herr Stadling påstod att man från företagarhåll sagt att om staten nöjde sig med att infordra endast de nödvändigaste uppgifterna, skulle företagen kunna godta den principen. Sedan frågade herr Stadling vem som skall avgöra vad som är nödvändigt och menade att detta skulle bli svårt att lösa. Där sätter herr Stadling fingret på den ömma punkten. Det är ju vår syn på den här frågan att det endast är genom en ekonomisk prövning som man kan få en tillfredsställande begränsning av de här uppgifterna. Finns det ingen prövning kan man fortsätta begära uppgifter bara för att det är intressant eller för att det passar ens eget arbete. Bevisligen finns det en hel del uppgiftskrav som skulle kunna vara enklare eller ifrågasättas. Jag kan peka på det faktum att större företag numera börjat interndebitera kostnader. Även inom storföretagen har det nämligen visat sig att många vill ha fram en mängd uppgifter. När man då interndebiterar kostnader från olika sektorer får man själv ta ställning till om det är lönsamt eller inte, vad man vill åstadkomma. Om jag som företagare vill ha uppgifter för mitt eget företag, t.ex. om hur kunderna ser ut, hur försäljningen går, hur effektiviteten utvecklas, hur lönsamheten är, osv., då ställs jag inför frågan: Vad kostar det? Lönar det sig att ta fram dessa uppgifter? Därigenom får jag automatiskt en kontroll av vad som är lönsamt och vad som inte är realistiskt att genomföra. Därför tycker jag att det finns starka skäl för en utredning på detta område.
Herr talman! Endast några kommentarer. För att vi inte skall framstå såsom oeniga på den punkten vill jag säga att ingen är angelägen att försena UFU:s betänkande. Tvärtom. Det hade varit bra om det betänkandet hade framlagts i våras, som man för ett år sedan trodde skulle ske. Men jag är övertygad om att vi ändå hade haft anledning att yrka på en fortsatt utredning om de ekonomiska aspekterna. Det är alltså därför reservationen kommit till. Är det inte något ologiskt, herr Stadling, att när det gäller skatteuppbörden tala om att företagen får en ersättning i form av en viss kredittid men att ställa sig helt oförstående till behovet av en sådan ersättning när det gäller uppgiftslämnandet? Utskottet säger, och det underströk herr Stadling, att ett dispensförfarande när det gäller inbetalning av avgifter under semestertid skulle medföra administrativa svårigheter. Jag förutsätter att de administrativa svårigheter man då tänker på är de som uppstår hos myndigheterna. Lyhördhet för sådana svårigheter är i och för sig aktningsvärd, men det vore bra om dövheten vore mindre påtaglig när det gäller de administrativa svårigheter som uppstår ute hos företagen.

Herr talman! Ingen kan förneka att det är en belastning för företagen att lämna alla de uppgifter som de avkrävs och att ta upp arbetsgivaravgifter och försäkringsavgifter av olika slag som de ålagts att ta upp. Företagen utför här åt samhället ett serviceuppdrag som är ganska så betungande. Jag har full förståelse för den olust detta inger och den oro för framtiden som ett ökat uppgiftslämnande medför. Företagaren, inte minst småföretagaren, har i tider med stark inflation ett mycket hårt klimat att arbeta i. Han måste inte bara fullgöra de vanliga, många gånger besvärliga uppgifter som möter en företagare utan dessutom ständigt anpassa prissättning och marknadsföring till de snabba förändringar i övrigt som då sker i samhället. Samtidigt blir det, med den pågående prisoch lönestegringen, alltmer kostnadskrävande att fullgöra uppgiftsoch uppbördsuppdrag åt samhället. Frågan är då: Vad skall man göra för att lösa detta problem? Ja, enligt min mening bör man i första hand göra allvarliga ansträngningar att samordna och förenkla arbetet och därmed begränsa denna pålaga. Skatteutskottet har också mycket starkt understrukit detta i sitt betänkande. Utskottet säger bl.a.: ”Det framstår därför som angeläget att rationalisera och i möjligaste mån begränsa arbetsgivarnas uppgiftslämnande.” Som man har betonat här i debatten är frågan också föremål för utredning. Utskottet förutsätter att åtgärder i denna riktning kommer att föreslås i det betänkande som inom kort lämnas av UFU. I ett särskilt yttrande som fogats vid utskottsbetänkandet har jag tillsammans med herr Andersson i Knäred och herr Sundkvist starkt understrukit nödvändigheten av att åtgärder snarast vidtas för att rationalisera och nedbringa arbetet med uppgiftslämnande och avgiftsinbetalningar. Man kan gå olika vägar för att åstadkomma en begränsning av dessa uppgifter, och jag är inte främmande för att vi också i vårt land måste pröva möjligheterna med ett kontrollorgan liknande det som finns i Amerika. Det kontrollorganet skall ge myndigheterna tillstånd att gå ut med en begäran om lämnande av uppgifter från företagare, men det skall också kontrollera huruvida det inte finns möjligheter att få de önskade uppgifterna genom det material som redan har inkommit. Jag anser att inte minst detta sistnämnda kan vara ganska viktigt — det är kanske en mera effektiv väg med ett kontrollorgan än att bara ta upp frågan om ersättning. I motioner, i reservationen och i debatten har yrkats utredning av frågan om ersättning till uppgiftslämnaren. För oss som står bakom det särskilda yttrandet framstår det som mest angeläget att begränsa arbetsuppgifterna. Ingen kan förneka att ett ersättningssystem i sig självt skulle medföra ytterligare arbete för både företag och myndigheter. Därför anser jag att man bör avvakta utredningens resultat — speciellt när det kan väntas föreligga inom ett par månader — innan man kräver att ytterligare åtgärder skall vidtas. Det är också motiveringen för mitt ställningstagande. I debatten har herr Olsson i Järvsö betonat att han är medveten om svårigheterna att genomföra ett ersättningssystem, men han vill ha prövat vilka möjligheter det finns att utforma ett sådant. Herr Hörberg ansåg att det skulle vara enkelt att klara detta. Det föreligger alltså vitt skilda uppfattningar härom. Nog anser jag att det riktigaste är att avvakta vad utredningen kommer fram till. Ser man som det viktigaste målet att begränsa uppgiftslämnandet, har man anledning att vänta i ett par månader för att se vad utredningen föreslår. Jag hade större förståelse för reservanternas uppfattning då man inte visste när utredningen skulle redovisa sitt resultat. Men när det är så kort tid kvar som ett par månader bör vi kunna vänta. Vad beträffar utnyttjandet av den expertis som utredningen har till sitt förfogande finns den ju kvar också sedan utredningen har lämnat sitt betänkande. Med utgångspunkt i det läge som råder när vi ser utredningsresultatet får vi ta ställning till om de önskemål som framställts har tillgodosetts eller inte. Jag vill till sist betona önskvärdheten av att vi också prövar ett sådant kontrollorgan som jag nyss nämnde.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
Herr talman! Herr Josefson sade bl.a. att företagarna, i synnerhet småföretagarna, har ett allt hårdare klimat att arbeta i och att det uppgiftslämnande som vi i dag diskuterar blir alltmer kostnadskrävande. Jag tycker att herr Josefson därmed argumenterade mycket bra för en utredning om kostnadsersättning för uppgiftslämnande till framför allt de mindre företagarna. Jag är mycket ledsen för att herr Josefson och hans kamrater i skatteutskottet, med undantag för herr Olsson i Järvsö, inte är beredda att tillstyrka tilläggsdirektiv till en sådan utredning när de tydligen har den uppfattningen att uppgiftslämnandet är ett kostnadskrävande arbete.
Herr talman! Till herr Hörberg vill jag säga att de argument jag framförde på den berörda punkten är ännu mer motivering för det jag yrkade på, nämligen en begränsning av uppgiftslämnandet. Jag trodde att vi var helt eniga om att främsta målsättningen är att begränsa uppgiftslämnandet. Om företagen skall redovisa vilka uppgifter som lämnats, kommer vi inte ifrån att det skapar ytterligare merarbete för företagen och ytterligare krångel.

Herr talman! Som utskottet anför läggs ett långtgående ansvar och långtgående skyldigheter på arbetsgivarna när det gäller att lämna uppgifter till statliga myndigheter om förhållanden som rör verksamheten. Frågor gällande uppgiftsoch uppbördsskyldigheten är, som här konstaterats, f. n. föremål för översyn av en utredning. Utskottet har för sin del anfört att utredningens resultat bör avvaktas. I en borgerlig reservation, som dock inte fått full uppslutning, har hemställts att utredningen skall meddelas tilläggsdirektiv att utreda frågan om ersättning för avlämnande av uppgifter. Hur har man motiverat det förslaget?

Utöver den ersättning som redan finns inbyggd i de kredittider som skatteoch avgiftssystemet medför begär man alltså att myndighet som kräver uppgifter från företagen skall betala härför. Jag finner denna tanke fullkomligt orimlig.

Jag är övertygad om att uppgiftsskyldigheten i framtiden kommer att vidgas till nya områden. Främst tänker jag då på arbetsmiljön, där ett otal informationer i framtiden kommer att krävas från företagen. I stället för att ge betalt för detta uppgiftslämnande blir det enligt min mening nödvändigt att ålägga de uppgiftsskyldiga ett direkt straffansvar, så att man får in korrekta uppgifter och en uppfattning om vad som krävs för en uppföljning av miljövårdsarbetet. Jag finner det märkligt att man från de borgerligas sida inte nöjer sig med konstaterandet att systemen skall ses över för att göras rationellare och enklare. Ändå märkligare finner jag argumentet vara att en avgiftsbeläggning skulle skapa en ekonomisk prövning hos myndigheten. Skulle nu arbetarskyddsstyrelsen vilja infordra uppgifter om vilka kemiska ämnen och preparat som används i företagen skulle man enligt den här modellen göra en ekonomisk kalkyl och undersöka om det kan vara lönsamt. Jag vill starkt understryka att myndigheterna inte kan få åläggas en sådan ekonomisk påtryckning. En prövning av hur man mest rationellt skall lägga upp uppgiftslämnandet är angelägen och här finns, som jag konstaterat tidigare, inga delade meningar. Men nu föreslås ett ersättningssystem som genom att — Nr 7 belasta myndigheternas budget skall bromsa kraven på information om vad som sker ute i företagen. Syftet med ersättningskravet kan vara en vilja att mörklägga förhållanden i t.ex. arbetsmiljön genom att låta resursbrist hos myndigheten avgöra vilka informationer som skall tas - Företagens uppfram. giftsoch uppbörds Att låta någon form av marknadseffekt få ett avgörande inflytande = skyldighet m.m. över den kunskap som samhället behöver om näringslivet är enligt min mening farligt, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.